Fru talman! Kent Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hitta rimliga miljösanktionsavgifter för små företag. Kent Persson har som en bakgrund till frågan bland annat anfört att miljösanktionsavgifterna avseende producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter är desamma för alla företag, oavsett storlek och omsättning. Miljösanktionsavgifter utgör en viktig del av det miljörättsliga sanktionssystemet. Avgiftssystemet måste vara snabbt, enkelt, tydligt och förutsägbart för att på ett effektivt sätt bidra till en hög standard i miljöpåverkande verksamhet och till att miljöreglerna efterlevs och får verkligt genomslag. Det är viktigt att sanktionssystemet är konsekvent och att en sanktion är proportionell i förhållande till överträdelsen. Sanktionen måste även vara tillräckligt kännbar för att få en styrande effekt. Avgifternas storlek övervägs noga, och genom tidigare ändringar i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter har avgifter för mindre allvarliga överträdelser av i första hand administrativ karaktär sänkts. Vidare har en omfattande genomgång av förordningen gjorts som en del av arbetet med ett förbättrat sanktionssystem på miljöområdet. Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i syfte att minska avfallsmängden är mycket viktigt. För att ett sådant ansvar ska få verklig effekt finns en skyldighet för den som säljer elektriska och elektroniska produkter att lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket. Utan en sådan skyldighet skulle det vara omöjligt att kontrollera att ansvaret uppfylls, och uppgiftsskyldigheten är således en förutsättning för systemet. Det är om uppgiftsskyldigheten inte följs som man måste betala miljösanktionsavgift. För att få en styrande effekt måste en miljösanktionsavgift vara tillräckligt hög. Kent Persson har anfört att avgiften som är kopplad till producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter är densamma för alla företag oavsett storlek och omsättning. Det är inte korrekt. Avgiften är relaterad till det omsatta värdet av de sålda produkterna och är 5 000, 20 000 eller 100 000 kronor. Avgifterna fick sin utformning efter det att en majoritet av branschens representanter förordat avgifter på denna nivå. Det har emellertid visat sig att avgifterna i flera fall blivit för höga och att relationen mellan avgiftens storlek och omsättningen inte är tillräckligt väl avvägd. Uppgifterna om hur sanktionsavgifterna drabbat små företag är något som regeringen tar på stort allvar. När det gäller det som Kent Persson anfört om möjligheterna för Naturvårdsverket att sätta ned eller efterskänka avgifterna skiljer sig utrymmet för sådana åtgärder inte åt mellan producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och andra överträdelser. Miljösanktionsavgift ska tas ut av den som överträtt de regler som anges i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgift. För en enhetlig rättstillämpning och för ett effektivt system är det viktigt att utrymmet för skönsmässiga bedömningar är begränsat. Därför har möjligheterna att i det enskilda fallet befria från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift också varit mycket begränsade. Sedan den 1 januari i år finns emellertid utökade möjligheter att medge befrielse från miljösanktionsavgift. Avgift behöver inte tas ut om det skulle vara oskäligt med hänsyn till vissa omständigheter. Det är visserligen för tidigt att utvärdera effekterna av det ökade utrymmet för avgiftsbefrielse, men regeringen följer noga utvecklingen. Jag har särskilt blivit uppmärksammad på att information om reglerna kring producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter inte har nått alla dem som omfattas av bestämmelserna och att läget i dag i det närmaste kan beskrivas som kontraproduktivt - det vill säga de som inte lämnade in sina uppgifter i rätt tid avhåller sig nu helt från att lämna uppgifter eftersom de då kommer att drabbas av en hög miljösanktionsavgift. De uppgifter som är nödvändiga för systemet med producentansvar för elektriska och elektroniska produkter kommer således inte till Naturvårdsverkets kännedom. För att snarast komma till rätta med denna olyckliga situation arbetar regeringen just nu fram ett förslag till ändrade avgifter, och då kommer bland annat situationen för mindre företag att särskilt beaktas. Regeringen avser att ha ett förslag till ändrade avgifter färdigt i början av 2008. Då Kent Persson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Egon Frid i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på Kent Perssons interpellation. Jag beklagar att Kent Persson inte kan vara här och ta interpellationsdebatten med ministern. Han har med kort varsel blivit sjuk i dag och kan inte fullfölja interpellationsdebatten. Jag har inte under dagen haft möjlighet att sätta mig in i sakfrågorna och ska inte ge mig in i den intressanta debatten med miljöministern i dag. Jag får på detta sätt tacka för svaret.

Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har med anledning av förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn frågat näringsministern om hon har för avsikt att följa upp i vilken utsträckning de nya reglerna innebär en ökad administrativ börda för småföretag med blandad verksamhet. Hon undrar även om näringsministern planerar att vidta några åtgärder för att minska småföretagens administrativa börda i samband med införandet av förslaget. Slutligen har hon frågat på vilket sett näringsministern har för avsikt att följa upp och åtgärda förslagets konkurrenssnedvridande effekter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I den proposition som överlämnades till riksdagen i oktober i år framgår det att regeringen åtar sig att följa upp och utvärdera nedsättningen. Utvärderingen kommer att påbörjas efter att systemet har varit i kraft i två år. Vid en sådan utvärdering kommer man givetvis både att följa upp den administrativa bördan och eventuella konkurrenssnedvridande effekter. Därutöver ska man i utvärderingen bland annat undersöka åtgärdens sysselsättningseffekter och hur svartarbetet i branscherna påverkats.